Fru talman! Gudrun Brunegård har frågat mig hur regeringen ser på behovet av att fördjupa och bredda kunskapen hos allmänsjuksköterskor. Gudrun Brunegård har vidare frågat mig vilka behov regeringen ser av att förändra dagens specialistutbildningar för sjuksköterskor. Gudrun Brunegård har även frågat mig när en proposition om framtidens specialistutbildningar för sjuksköterskor kan väntas. Jag instämmer med interpellanten i att kompetensförsörjningen är grundläggande för att hälso och sjukvården ska kunna klara sitt uppdrag. En stärkt bemanning i hälso och sjukvården är därför en prioriterad fråga för regeringen. För att i största möjliga mån säkerställa en god kompetensförsörjning krävs både attraktiva hälso och sjukvårdsutbildningar och att de som är utbildade också väljer att arbeta i vården. Regeringen gav sommaren 2017 en särskild utredare i uppdrag att se över just specialistsjuksköterskeutbildningen. Utredaren hade också i uppdrag att se över frågor som rör vissa andra hälso och sjukvårdsutbildningar. Utredningen lämnade i november 2018 sitt betänkande. Betänkandet har remitterats och bereds för närvarande i Regeringskansliet. En viktig utgångspunkt för hälso och sjukvården är att medarbetarna, inklusive sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, har den kompetens som behövs för att bedriva och utveckla en vård av hög kvalitet. I budgetpropositionen för 2020 föreslog regeringen att nära 3 miljarder kronor ska avsättas för att regionerna och kommunerna fortsatt ska kunna bedriva olika insatser till stöd för kompetensutvecklingen och kompetensförsörjningen i hälso och sjukvården. Behovet av specialistsjuksköterskor i vården är stort och förväntas öka framgent. Det är därför viktigt att fler sjuksköterskor vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor. Inom ramen för satsningen föreslog regeringen därför i budgetpropositionen för 2020 att 500 miljoner kronor ska avsättas 2020-2022 i syfte att bland annat stimulera sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom områden där de nationella behoven är stora. För att öka attraktiviteten och för att möjliggöra utvecklings och karriärmöjligheter föreslogs också en satsning på karriärtjänster. Satsningen omfattar motsvarande 100 miljoner kronor årligen från 2020. För att hantera utmaningar med kompetensförsörjningen i vården, till exempel bristen på utbildad personal, krävs ett effektivt samarbete mellan regioner, kommuner och lärosäten samt en dialog med andra aktörer.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

Fru talman! Tack för svaret, statsrådet Matilda Ernkrans! Personalen är vårdens viktigaste resurs. Utan kompetenta sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker stannar vården. Det är just det vi ser runt om i vårt land i dag. Operationer ställs in. Vårdavdelningar stängs för att det saknas sjuksköterskor, särskilt inom områden där det krävs specialistutbildning som inom förlossning, intensivvård, anestesi, operation och röntgen. Det saknas folk att sätta upp på schemaraderna för att klara av att vårda patienterna dygnet runt, året runt. I min tidigare tillvaro som oppositionsråd i Region Kalmar län var kompetensförsörjningen en av de absolut viktigaste frågorna som jag ägnade väldigt mycket tid och energi åt. Det är bara att konstatera att regionen inte lyckas vara en tillräckligt attraktiv arbetsgivare. Alltför många sjuksköterskor och barnmorskor väljer en annan arbetsgivare. När man talar med sjuksköterskorna själva om varför de slutar eller varför de överväger att sluta hänvisar många till tuffa arbetstider, hög arbetsbelastning, dåliga karriärvägar och så förstås en lön som inte ligger i paritet med utbildningens längd och det ansvarsfulla och krävande arbete man har. Frågan om specialistutbildningar för sjuksköterskor är viktig ur flera aspekter. Just möjligheten att vidareutbilda sig är en av de karriärvägar som finns inom yrket och som därmed bidrar till att skapa attraktivitet i yrket. Det är också av yttersta vikt att betona det forskningsbelagda samband som finns mellan kompetensen hos medarbetarna och patientens möjlighet att överleva. I England har man konstaterat att ju fler sjuksköterskor det finns på en avdelning, desto bättre lyckas patienterna överleva. Därför blev många djupt oroade av utredningen om framtidens specialistutbildningar. I denna tid då nya och större utmaningar och stora förändringar finns inom vården föreslår utredningen det som både av professionen och av dåvarande SKL, nuvarande SKR, sågs som försämringar. Den akademiska nivån föreslås bli en ren yrkesexamen, vilket skulle göra att en svensk sjuksköterskeexamen inte skulle hålla samma akademiska standard som i övriga EU, där det krävs kandidat eller masterexamen. Antalet specialistutbildningar föreslås minska till tre. I övrigt lämnas ansvaret över till lärosätena. Det ökar inte direkt attraktiviteten i sjuksköterskeyrket om möjligheten att fördjupa sina yrkeskunskaper och sin akademiska kompetens urvattnas och ersätts med internutbildningar utan någon examen som ger möjlighet att gå vidare i sin karriär. Samtidigt som alla talar om nära vård i dag, allt fler svårt sjuka patienter vårdas i hemmet eller på kommunalt äldreboende och den psykiska ohälsan bland barn och unga växer, föreslår utredaren att specialistutbildning inom primärvård och vård av äldre, psykiatrisk vård och elevhälsovård försvinner. Det behövs i stället en statlig reglering för att sjuksköterskornas utbildningar ska bli likvärdiga i hela landet och så att de håller en akademisk nivå som motsvarar den i andra länder. Hälso och sjukvården är en vital samhällsfunktion i ordets djupaste innebörd. Utbildningar och specialistutbildningar får inte sjabblas bort. Jag uppfattar inte att jag har fått något svar på när en proposition är att vänta.
Fru talman! Jag vill vara tydlig med att det är viktigt att vi fortsätter att utbilda sjuksköterskor och att det finns en bra möjlighet till vidareutbildning till specialistsjuksköterska. Dessa utbildningar ska absolut hålla en hög akademisk nivå. Det är av den anledningen som regeringen har gjort historiskt stora satsningar på just hälso och sjukvården. Det är 13 miljarder i ökade satsningar, bland annat för att göra det möjligt att säkra antalet anställda inom vården, förbättra arbetsvillkoren och korta vårdköerna. Vi har tillfört välfärdsmiljarder, 5 miljarder årligen, och så sent som i går lämnade statsministern besked om att vi behöver tillföra ytterligare välfärdsmiljarder till kommuner och regioner. Vi har satsat på att sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor ska få nya utbildningsmöjligheter. Vi har byggt ut utbildningsmöjligheterna på våra högskolor och universitet runt om i hela landet. Bara under 2019 tillförde vi 400 miljoner som kan användas för att sjuksköterskor ska kunna gå en specialistsjuksköterskeutbildning med bibehållen lön, vilket är ett sätt att locka och ge bättre möjligheter för dem som vill fortsätta att vidareutbilda sig. Vi fortsätter att göra dessa satsningar. Det är fråga om 100 miljoner när det gäller karriärtjänster för att öka attraktiviteten. Det här är verkligen en avgörande del för att vi även i fortsättningen ska ha en god hälso och sjukvård runt om i hela landet. Anledningen till att vi fortfarande bereder frågan om specialistsjuksköterskeutbildningen, som Gudrun Brunegård säkert är väl medveten om, är att remissvaren som har kommit in efter att utredningen hade remitterats är olika. De är inte särskilt lättolkade när det gäller på vilket sätt det är mest rimligt att ta frågan vidare. Av den anledningen behöver frågan beredas vidare inom Regeringskansliet, och vi behöver mer tid på oss att helt enkelt bedöma hur och om vi ska gå vidare. Det skulle också vara intressant när Gudrun Brunegård nu lyfter upp frågan att höra hur Kristdemokraterna ser på utredningen om specialistsjuksköterskor. Vad är ert besked om hur vi ska ta denna utredning och de förslag som finns här vidare? Det är intressant, och kan vara en bra idé, att Gudrun Brunegård tar chansen att beskriva lite hur Kristdemokraterna ser på det faktum att man ändå är en del av ett högerkonservativt block som när man hade chansen att sätta en budget valde att ta den största budgetposten till att sänka skatterna med omkring 20 miljarder. Hur kan det göra arbetssituationen i vårdens vardag bättre för specialistsjuksköterskorna och sjuksköterskorna?
Fru talman! Tack, Matilda Ernkrans, för att vi har möjlighet att diskutera frågan! Den är otroligt viktig. I statsrådets inlägg fick jag indirekt svar på den fråga jag inte hann ställa tidigare om hur regeringen ser på de remissvar som har kommit in på utredningen. Jag var själv med i SKL:s primärvårds och äldreomsorgsberedning. Vi var med och utformade det svar som kom från den tunga instansen med alla Sveriges kommuner och regioner - som det heter i dag. Vi var helt eniga - och det står även mitt parti för - om att den modell för specialistutbildningar som finns i dag är avsevärt mycket bättre än det förslag som fanns i utredningen. Vi ser hellre att man jobbar vidare på det som finns i dag. Det är bra att regeringen har utökat med ytterligare 100 miljoner till de 400 miljoner som M-KD-budgeten gav till fler utbildningsplatser under förra året. Där är vi fullständigt överens. Det är ett förslag som vi också står bakom. Dagens interpellation handlar om hur specialistutbildningarna ska se ut i framtiden. Nu ställde statsrådet en fråga om hur vi ser på hur vår budget påverkar sjuksköterskors vilja att jobba i vården. Det är nästan lite skrattretande att en socialdemokratisk minister ställer den frågan till en kristdemokrat, när den socialdemokratiskt ledda regeringen precis har verkställt en skattesänkning som gynnar statsråd och riksdagsledamöter. Vi kommer att få sänkt skatt när vi får lön i januari. Men en sjuksköterska får inte en krona i skattesänkning. Det är regeringens beslut. Vi hade mycket hellre velat lägga de skattesänkningarna på förbättringar. Vi lägger också mer pengar på satsningar i välfärden än vad regeringen gör. Vänd spegeln mot regeringens egen politik. Det borttagande av värnskatten som ni nu har verkställt gynnar inte sjuksköterskorna, utan det gynnar de allra mest välbetalda i vårt samhälle. De pengarna hade vi hellre satsat på att förbättra vården och förbättra för sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden - i de fall de finns, de börjar att dyka upp här och där. De behövs för att avlasta den utbildade personalen så att de kan fokusera på jobbet. Det finns ytterligare en aspekt. De miljarder som regeringen lägger in hjälper inte ett jota så länge det inte finns personal som vill jobba i vården. Det är därför det är så viktigt med riktade satsningar för att förbättra attraktiviteten i vårdyrkena. Där är specialistutbildningarna viktiga. På mina sista 15 sekunder vill jag ställa följande fråga: Kan statsrådet se någon typ av framtidsbild i den framlagda utredningen i förhållande till den nuvarande ordningen?
Fru talman! Det är Socialdemokraternas viktigaste fråga att sätta välfärden först och prioritera pengar till sjukvården, skolan, förskolan och äldreomsorgen. Det var också vår viktigaste fråga när vi lade partiegoismen åt sidan, bestämde oss för att det här landet behöver en regering och hittade den större konstellationen i form av socialdemokrater, miljöpartister, centerpartister och liberaler. Vi kunde få en regering på plats som tar ansvar för Sverige och kunde lägga fram en reformagenda som Sverige och svenskarna mår bra av och som vi kan bygga ett starkare samhälle omkring. Det är jag stolt över. Det jag skulle vara lite orolig för om jag vore kristdemokrat är att Kristdemokraterna, när man får chansen, tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna gör stora skattesänkningar på 20 miljarder. Det är den största budgetposten. Detta gör man för att man tycker att det är den viktigaste frågan. Samtidigt hade ju ni i Kristdemokraterna gärna velat ha med Liberalerna i ert samarbete, vilket Gudrun Brunegård är väldigt väl medveten om. Ni vet, precis som vi vet, att frågan om att ta bort värnskatten var Liberalernas viktigaste fråga. Det finns till och med svart på vitt att ni var beredda att erbjuda Liberalerna att ta bort värnskatten om de valde att samarbeta med er. När det gäller att försöka ha någon sorts tävling med socialdemokrater om vilket parti som först och främst står upp för pengar till vår välfärd tror jag att Kristdemokraterna har en ganska lång uppförsbacke. Detta handlar också om att vi socialdemokrater, och inte minst regeringen, vet att vi måste förbättra arbetssituationen ute i vården. Vi måste se till att det blir bättre arbetsvillkor. Sättet att göra detta är att vi gemensamt tar ansvar och ser till att det finns tillräckligt med resurser för att förbättra situationen och att vi dessutom ser till att vi tar ansvar runt om i regionerna för att använda dessa pengar på ett klokt sätt. När jag nu har Gudrun Brunegård här, som visar detta engagemang för sjuksköterskorna och deras vardag, skulle det vara intressant om hon kunde säga någonting om huruvida hon liksom jag och många andra har följt krisen i Stockholms läns landsting, där Kristdemokraterna är med och styr. Trots att det är överfullt på akuten, trots att patienter ligger i korridoren och trots att läkare varnar människor för att bli sjuka väljer Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna och andra borgerliga partier att säga upp läkare och sjuksköterskor. Vad tänker Gudrun Brunegård om detta? Det vore det intressant att höra en kristdemokrat tala om. När det gäller utbildningen är det naturligtvis så att vi ska se till att vi har riktigt bra utbildningar i Sverige, både vad gäller utbildningen till sjuksköterska och vad gäller vidareutbildningen för sjuksköterskor. Denna regering - och mitt parti - har valt att lägga in mer pengar för detta, bland annat genom att se till att fler får möjlighet att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön. Det är prioriterat. Det finns också andra delar, som jag nämnde, när det gäller karriärtjänster och nya välfärdsmiljarder för att göra detta på ett klokt och bra sätt. Vår ambition är att vi ska ha bra akademiska utbildningar som fler har möjlighet att söka och som stärker svensk hälso och sjukvård. Det är så vi tänker ta oss an framtiden.
Fru talman! Jag ska inte ge mig in på en lång skattedebatt, men jag tror att de flesta av dem som tittar på detta på webben eller i efterhand kan plocka fram tabellerna och se vilka skattesänkningar som är störst. Jag tror att värnskattesänkningen bräcker det mesta. De skattesänkningar som Kristdemokraterna har lagt in i vår budget riktar sig till dem som har det sämst ställt. Vi har en solidarisk skattesänkning där pensionärerna får en helt återställd skattenivå och där vi jobbar för att de som har det allra sämst ställt ska få det lite bättre ställt. Det tycker jag att jag kan stå för till hundra procent. Statsrådet tar, vilket inte är ovanligt, fram Stockholm som ett exempel. Stockholm är ett stort landsting med stora sjukhus och stora personalvolymer. Men jag skulle gärna vilja jämföra med Region Kalmar län, som är socialdemokratiskt styrt och som har varit det sedan ungefär 16 år. Där går de den andra vägen. De ser att de inte klarar av att bemanna vårdavdelningarna, för deras sjuksköterskor vill inte jobba hos dem längre. Då stänger de i den änden. Det skulle inte förvåna mig om många av de sjuksköterskor som tidigare jobbade i Region Kalmar län jobbar som hyrsjuksköterskor och kanske till exempel har jobbat i Stockholm. Jag vet om ganska många sådana exempel. Oavsett från vilket perspektiv man ser detta är det viktiga att vi bygger en god inriktning för vår personal, så att personalen vill jobba i vården.
Fru talman! Inget parti i Sveriges riksdag får ju ensamt igenom all sin politik. Alla partier behöver samarbeta. Det socialdemokratiska partiet har valt att samarbeta med Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna i mitten av svensk politik. Vi har mycket gemensamt, och med detta kan vi göra gott för Sverige med en stark reformagenda. Kristdemokraterna har valt att samarbeta med Moderaterna och har dessutom inget som helst emot att ta ett aktivt stöd av det nationalistiska och populistiska partiet Sverigedemokraterna. Detta är skillnaden - man får väl själv välja vilket man litar mest på. Hur regeringen väljer att hantera specialistsjuksköterskeutredningen är en sak, men ingen ska tveka om att regeringen och det socialdemokratiska partiet tar fajten varje dag för att vi ska kunna ge vård efter behov och inte efter plånbok. De som är i störst behov ska få träffa en läkare och få en operation eller behandling. De ska gå först. Det är inte så att man ska få gå före i kön för att man har en dyr privat vårdförsäkring. Det ska vara vård efter behov, och det ska vara alla till gagn i Sverige. Det är detta Socialdemokraterna tar fajten för varje dag - för att vi ska kunna anställa fler inom vården, förbättra arbetsvillkoren, ta till vara kompetensen och se till att fortsätta att utbilda sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor runt om i hela landet. För så är det: Vi behöver faktiskt se till att vi har högre utbildning i hela vårt land och i alla våra regioner. Detta är inte minst viktigt när det gäller sjuksköterske och specialistsjuksköterskeutbildningen. Här rekryteras det regionalt, och man stannar också i regionen. Vi tar ansvar för att bygga ett starkare samhälle där människor kan känna trygghet. Så håller vi högerkonservatismens splittrande vårdidéer borta och bygger ett starkare samhälle.